Herr talman! Vi har vant oss vid att scenerna och debattklimatet skiftar snabbt när det gäller de säkerhetspolitiska perspektiven i världen. Mordet på Rajiv Gandhi påminner oss om splittringen i den väldiga indiska nationen. Det gör även den svenska gisslan i Kashmir. Det kalla krigets avveckling innebar inte att roten till det onda i världen försvann. Frånvaron av en ny ekonomisk världsordning består. Stormaktspolitik, förtryck, djupnande klassklyftor, flyktingproblem och etniska konflikter rullar på. Öst--väst-konflikten och det kalla kriget framstår alltmer som en avledare av de verkliga djupare konfliktorsakerna i världen genom att Sovjet aktivt stödde den koloniala frigörelsen och antiimperialistiska krafter. När vi förde den förra nedrustningsdebatten för drygt ett halvår sedan talade vi om den revolution som inträffat i Europa med Berlinmurens fall och den tyska återföreningen, som just hade skett. Verkligheten ansågs ha överträffat drömmen. Ett nytt samarbetsklimat och en ny alleuropeisk säkerhets och samarbetsordning skulle öppna dörrarna för ett fredens Europa. Samarbetet mellan USA och Sovjet med anledning av Iraks occupation av Kuwait antogs förstärka freden och nedrustningen. I december och januari kände en del av oss här i kammaren nästan en känsla av jubel över att FN nu äntligen fungerade i och med att säkerhetsrådet hade auktoriserat de militära insatserna i Irak. Vi som varnade för att kriget riskerade att skapa nya problem var mest som sparvar i tranedansen. Jag vill påstå att vissa av oss förutsåg flyktingproblemen, de nya förföljelserna, civilbefolkningens lidanden, miljöförstörelsen i området och FNs identitetskris. Det framgår också av riksdagens protokoll. FNs handlingskraft när det gäller palestinier, kurder, cambodjaner, de svarta i Sydafrika, timoreser m.fl. folk har inte förändrats nämnvärt i den nya världsordningen med bara en supermakt. I fallet Cambodja kan man t.o.m. hävda att supermakten tillsammans med Kina och i skydd av FN är i färd med att hjälpa en av efterkrigstidens värsta folkmordsregimer, de röda khmererna, tillbaka till makten. Den sortens stalinister passar tydligen bra som USAs och Kinas ''bad guys'' i denna del av världen. I januari februari präglade våra censurerade journalister median såväl i hela västvärlden som i vårt land, och lyckan över det framgångsrika Gulfkriget var påtaglig. Media beskrev det kliniskt rena och kirurgiska kriget med sina smarta bomber. Nu vet vi att bara några få procent av de massiva bombningarna av Iraks infrastruktur utfördes med smarta bomber. Den raserade infrastrukturen och miljöförstöringen kommer att bidra till spridning av epidemier och andra sjukdomar, något som kommer att drabba civilbefolkningen i området hårt. Nu kan också de tidningsartiklar om krigets baksida som på grund av censuren inte fick tryckas under kriget, komma allmänheten till kännedom som speciallitteratur. Efterfrågan på de smarta bomberna ökar, och den amerikanska krigsindustrin gör lysande affärer. Det fanns, enligt min mening, intellektuella på högerkanten som i februari inte visste hur många araber som dog och som deklarerade att de inte hade medkänsla för några andra än de allierades familjer. Med araber fanns ingen medkänsla. Bilden av kriget fick en tidvis rasistisk prägel, som för mig förde tankarna tillbaka till 30-talet, även om det var Saddam Hussein som liknades vid Hittler. Enligt undersökningar var opinionen i vårt land den mest krigspositiva i hela Europa. Men nu, några månader senare, har hyllningarna till krigshjältarna ebbat ut. Nu möts vi inte längre av löpsedlar som talar om härliga krig. Det har förhoppningsvis också blivit en besk smak i munnen på en del av krigsnaivisterna. Mellanösternkrisen lyfte upp EG-staternas försvarspolitiska samarbete på dagordningen. Västeuropeiska unionen blåstes till liv och fick informellt bli EGs militära instrument. Den fredens och stabilitetens organisation som EG ansetts vara fick tydliga taggar utåt. Även inåt har behovet av taggar aktualiserats. Förslaget om gemensamma insatsstyrkor också avsedda för Europa har väckts. Bakgrunden torde vara de hot mot inbördeskrig som finns på Balkan, men också andra etniska konflikter. Herr talman! Det finns fortfarande anledning att med kraft hävda nödvändigheten att använda icke väpnade metoder i konfliktlösningar och driva kampen för nedrustning vidare. Utvecklingen i Sovjetunionen och den därmed sammanhängande stagnationen i nedrustningsprocessen har också något förändrat bilden av möjligheterna till snabb nedrustning. I utskottsbetänkandet skrivs också att de beslut om nedrustning som hittills har fattats egentligen inte så mycket berör norra Europa. Man kan t.o.m. i vissa avseenden tala om ökningar i vårt närområde. Jag kan inte finna annat än att det nu inom ESK processen är rimligt att visa viljan att gå vidare också med en minskning av den militära uppladdningen och förtroendeskapande åtgärder i norra Europa. Självfallet måste detta ske i förhandlingar där alla europeiska staters intressen tas till vara. Men just balansen i nedrustningsprocessen borde medföra att turen nu kommit till norra Europa. För vänsterpartiets del behandlar vi detta i reservation nr 4. För att påskynda tillkomsten av ett totalt provstoppsavtal för kärnvapenprov är det viktigt att Sveriges avståndstagande från proven klargörs vid varje tillfälle. Detta understryker också utskottet. Glädjande nog har Sovjet avstått från proven i Novaja Zemlja under detta år, och vi hoppas att man fortsätter med det. Sammanfattningsvis: Den katastrofala ekonomiska situationen i världen, flyktingproblemen, de etniska konflikterna, miljöproblem samt de pågående krigen borde göra det naturligt att vid sidan av den försvarspolitiska beredningen också göra en övergripande säkerhetspolitisk utredning, som nyss nämndes av föregående talare, Birgitta Hambraeus. I en sådan borde förutsättningarna för såväl biståndspolitik som aktiv utrikespolitik, medlemskap i EG, handelspolitik och sammanhängande problemområden analyseras. Detta behandlas i reservation nr 2, som jag också yrkar bifall till. Ett led i att göra Östersjön till ett kärnvapenfritt hav vore enligt min mening att skärpa praxisen vid örlogsbesök med eventuellt kärnbestyckade fartyg i enlighet med reservation nr 8. När det gäller FNs roll som bevarare av freden är tonläget i utskottets betänkande nu betydligt annorlunda än vad tongångarna var i debatten som fördes i januari. Nu speglas FNs kris och den internationella debatten om tillämpningen av resolutionerna på ett hyggligt sätt. Att utskottsmajoriteten ändå avstyrker vår att-sats om att vi bör ge regeringen i uppdrag att initiera en kritisk debatt i syfte att stärka FN uppfattar vi som en markering att vi inte fått riktigt allt tillgodosett. Även det yrkandet borde ha kunnat besvarats till stöd för en mer aktiv utrikespolitik. Vi har därför avgett reservation nr 11 i detta ärende. Herr talman! Härmed yrkar jag bifall till reservation 2 och 11.

Herr talman! Vi lever i dag i den mest militariserade tidsepoken i mänsklighetens historia. Vapenarsenalerna är ohyggliga. Det finns kärnvapenladdningar, kemiska och biologiska stridsmedel, raketer och robotar som kan förgöra mänskligheten flera gånger om. Det satsas ofantliga summor på militärt försvar. Även uländerna spenderar enorma summor på vapen. Sedan 1960 har militärutgifterna ökat dubbelt så snabbt per capita som inkomsten i u-länderna enligt Alla vet vi att detta är kvalificerat globalt vansinne och att vi nu står inför en stor utmaning. Vi måste gemensamt lösa hoten mot vår livsmiljö, ozonskiktets förtunning, förgiftat grundvatten, försurning, förorenade hav och riskerna för radioaktiva utsläpp. Vi människor har bara en värld, en moder jord. Det militära försvaret slukar energi, råvaror, markresurser och bidrar också till en gigantisk miljöförstöring, där produktion, provning och underhåll av konventionella, kemiska samt biologiska vapen och kärnvapen förorenar världens jord, vatten och luft med stora mängder gifter och radioaktiva ämnen. De medel vi vill använda för att försvara oss skapar i stället i sig nya hot mot frihet och fred och miljö. Den omvälvning som skett under 1989 och 1990 med demokratiprocessen i Sovjet, Berlinmurens fall, det kalla kriget slut och ESK-processens resultat med reella truppnedskärningar har varit mycket positivt och skapat ett hoppfullt klimat för militär avrustning och fred. Trots de nya oroshärdara som vi nu ser finns också nya möjligheter till samarbete, och fredsprocessen fortsätter och måste fortsätta. Sveriges roll i det internationella nedrustningsarbetet kan bli än större om vi själva vågar visa vägen till nedrustning och avveckling av vapenexporthandeln. Vi anser att aktiv svensk fredspolitik inte kan förenas med vapenexport. Vi har i vår partimotion framlagt ett tolvpunkts förslag till hur Sverige kan arbeta för en aktivare fredspolitik. Några av punkterna har mer utförligt följts upp i andra motioner, t.ex. nedskärning av militärutgifterna och omstrukturering av försvaret till ett allsidigt social och miljöförsvar, men även avveckling av vapenexporten. Jag skall gå in på en del av dessa tolv punkter, som också återfinns i våra reservationer. Vi måste slå vakt om och stärka neutraliteten genom att avstå från medlemskap i ett EG som tar allt fler steg i ritning mot en militär makt. I reservation 1 finns en redogörelse över vad som har hänt sedan utskottet i november 1990 förmodade att en militärpakt inom EG inte skulle vinna gehör hos medlemsländerna. Vi tycker att den redogörelse av händelseutvecklingen som finns i reservationen borde varit med i betänkandet. I februari har Frankrike och Tyskland lagt fram gemensamt förslag om en sammansmältning mellan WEU och EG. I april presenterade Luxemburg ett kompromissförslag där det föreslås att EG länderna skall ''agera gemensamt på den världspolitiska kartan''. Man menar att man skall samordna vapenutveckling, vapenexport, nedrustning, FN-aktioner och handelsblockader. I traktatförslaget, artikel H, talas om att EG skall uppträda enat i internationella organisationer och att majoritetsbeslut skall kunna fattas. Vidare sägs ''att medlemsländerna stödjer aktivt och utan förbehåll unionens utrikes och säkerhetspolitik med utgångspunkt i ömsesidig lojalitet och solidaritet''. Just i dessa dagar sitter regeringen och de borgerliga partiledarna och diskuterar och tvistar om neutralitetsbegreppet, inför den medlemsansökan som eventuellt skall komma innan detta riksmöte avslutas. Men vi här i riksdagen och det svenska folket står utanför dessa förhandlingar. Kan vi tro på att det riksdagen beslöt den 12 Sverige bör eftersträva att bli medlem i Europeiska gemenskapen med bibehållen neutralitetspolitik? Hur länge skall den text vi beslutar om i dag i detta betänkande under rubriken ''Svensk säkerhets och nedrustningspolitik'' gälla? I betänkandet sägs: ''Sveriges säkerhetspolitik utformas väsentligen som ett samspel mellan utrikespolitiken och försvarspolitiken. Dess uppgift är att bevara landets oberoende och i alla lägen trygga en nationell handlingsfrihet för att inom våra gränser bevara och utveckla vårt samhälle efter våra värderingar och därtill verka för internationell avspänning och en fredlig utveckling.'' Någonstans går detta inte riktigt ihop. Vi måste vara mycket tydliga när det gäller vår neutralitetspolitik och vilken roll vi vill att Sverige skall spela för fred och nedrustning. I reservation 3 tar vi upp Sveriges deltagande i militära FN-aktioner. Vi vill att riksdagen skall fastslå att Sverige under inga omständigheter kan tänka sig att skicka militär som har till uppgift att medverka i krigsuppdrag. Vi vill också att Sverige skall verka för att FN i första hand beivrar brott mot FN-stadgan med fredliga medel. FNs anseende har skadats mycket svårt av Gulfkriget -- det mänskliga lidandet för civilbefolkningen, massmordet på kurderna, den enorma miljöförstöring som Gulfkriget bidragit till -- och likväl sitter Saddam Hussein fortfarande vid makten. Birgitta Hambraeus var inne på, bör stärkas, och vi menar att initiativ bör tas för att utvidga freds och miljösamarbetet runt Östersjön genom att få med alla Östersjöstater. Också engagemanget med en kärnvapenfri zon måste förstärkas. Den informella parlamentariska kommitté som nu arbetar med frågan bör enligt vår mening få en formell förankring, som också sägs i reservation 7 av centern och miljöpartiet. Den parlamentariska arbetsgruppen skall ge en fördjupad analys som skall syfta till att gemensamt nordiskt förslag om en kärnvapenfri zon i Norden kan läggas fram. Som ett led i den kärnvapenfria zonen krävs också uttryckliga garantier för att kärnvapen inte finns ombord på gästande fartyg. Samtidigt som det sker en reduktion av landbaserade medeldistansmissiler har betydelsen av sjöbaserade kärnvapen ökat. För att kunna upprätthålla en kärnvapenfri zon måste -- med allt vad det innebär både sakligt och symboliskt -- Sverige avvisa alla flottbesök där man inte kan få garantier för att kärnvapen inte finns ombord. Greenpeace har i en rapport visat på att ett stort antal kärnvapenbestyckade fartyg sannolikt har besökt Sverige. Vi anser att den rapporten måste tas på allvar. Det är hög tid att Sverige med skärpa säger ifrån att svensk lag om förbud mot att införa kärnvapen på vårt territorium skall respekteras. I reservation 8 menar centern, vänsterpartiet och miljöpartiet att en åtgärd kunde vara att inte längre betrakta passage genom territorialvatten med kärnvapen som oskadlig och att en passagerare skulle behöva samtliga kuststaters tillstånd. Naturligtvis kan man aldrig garantera att risken för olyckor är helt obefintlig. Så länge risken för olyckor finns kan man aldrig säga att en sådan här passage är oskadlig. Den svenska medverkan i kärnvapenspridningen måste upphöra. Sverige bidrar till kärnteknologispridning genom NPT, ickespridningsavtalet. Där vi förbundit oss att bidraga till den fortsatta utvecklingen av kärnenergins tillämpning för fredliga ändamål, som det står i fördragstexten. Men här i riksdagen har vi efter en folkomröstning beslutat att kärnkraften skall avvecklas. NPT avtalet är faktiskt oförenligt med riksdagens beslut. För trovärdighetens skull bör Sverige kräva en omformulering av texten enligt miljöpartiets reservation 9. Detta gäller likaså Sveriges medlemskap i IAEA, där Sverige har accepterat kärnteknologins spridning i världen. Också här måste Sverige kräva en omformulering av stadgan i syfte att göra den förenlig med beslutet om att avveckla kärnkraften. I miljöpartiets budgetmotion har vi förordat ett generöst bidrag till fredsrörelsen. Det är oerhört viktigt att det arbete som fredsorganisationerna utför, både internationellt och här hemma, uppvärderas. Arbetet för fred, solidaritet och internationell förståelse länderna emellan kan aldrig nog värdesättas. Herr talman! Miljöpartiet tycker att Sverige skall gå före på nedrustningens väg mot målet global avrustning. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna nr 3, 9 och 12. Jag ställer mig i övrigt bakom våra egna reservationer och de reservationer vi har tillsammans med andra.

Herr talman! I november i höstas gav Parisdokumentet anledning till stor glädje. Dokumentet slår fast att demokrati är den enda acceptabla styrelseformen. Rättsstaten skall utgöra grunden för länderna i Europa. De fundamentala mänskliga rättigheterna skall garanteras genom lag. En gemensam målsättning är att utveckla marknadsekonomin. Den ekonomiska friheten skall balanseras med social rättvisa och med ansvar för miljön. Warszawapakten och NATO om kraftiga nedskärningar av konventionella vapen och mellan alla de 34 staterna inom ESK om omfattande säkerhets och förtroendeskapande åtgärder lade grunden till möjligheterna för en fredlig utveckling mot demokrati för alla stater i Europa. Sedan dess har händelser i Sovjetunionen inneburit att det s.k. CFE-avtalet inte har ratificerats. Den ryska militärens inställning till avtalet har hindrat de sovjetiska politikerna från att skriva under. Sovjetunionen har ställt upp ca 70 000 olika vapen som ingår i CFE-avtalet öster om Ural och klassificerat om tre armédivisioner till kustförsvaret. Speciellt fusket med de tre armédivisionerna har inneburit att USA inte ratificerar avtalet. Trots att flera förhandlingar har ägt rum mellan höga företrädare för USA och Sovjetunionen -- t.o.m. på allra högsta nivå -- har någon överenskommelse inte nåtts. Det här förhållandet innebär att förhandlingarna inom ESK har bromsats upp. De förtroende och säkerhetsskapande åtgärderna fungerar så som överenskommits. Enligt dessa skall ett utrikesministermöte äga rum i juni. Hoppet är att en ratificiering kan komma till stånd i anslutning till det mötet. Det är viktigt att det sker, och att Sovjet visar respekt för ingångna avtal så att inte hela ESK-processen sätts i fara. Den sovjetiska, mot CFE-avtalet avtalsstridiga överföringen av armébrigader till marina enheter innebär att Leningrads och Baltikums militärområden förstärkts inte bara kvalitativt utan även kvantitativt. Det är viktigt att Sverige protesterar mot detta inom ESKs ram och bilateralt med Sovjetunionen. Sovjetunionens ekonomiska sammanbrott och de händelser som sedan kommit i snabb följd har till stor del överraskat oss alla. Det var mycket få som under 1980-talet verkligen förstod vad som skedde. Den socialistiska planekonomins totala misslyckande, kraftmätningen mellan supermakterna och president Reagans kraftiga amerikanska upprustning kom att leda till en totalt förändrad världspolitisk situation. Vår omvärld är fortfarande en kokande gryta av snabba och överraskande händelser. Folk, folkgrupper, minoriteter, etniska minoriteter kämpar på olika sätt för sin rätt i Central och Östeuropa. Mellanöstern sjuder av fiendeskap och i flera små stater i tredje världen pågår krig. Det är oerhört viktigt att vi i Sverige följer händelserna i världen och främst de i vårt grannskap ytterst noga, analyserar och söker se det som verkligen sker. För det krävs att vi inom landet har stor kompetens och forskning med hög kvalitet vid våra universitet och institut. Det är ytterst väsentligt att vi inom landet har utbildning och forskning i en omfattning som möjliggör en levande och saklig debatt inom området. Skall vi nå dit måste vi ha en fri forskning och utbildning vid våra universitet. I dag är huvuddelen av vår utrikes och säkerhetspolitiska forskning så noga kontrollerad av statsmakterna att en oberoende forskning är nästan omöjlig. Vi moderater kräver att två professurer inrättas inom det utrikes och säkerhetspolitiska området, en vid Stockholms och en vid Uppsala universitet. FNs agerande under kriget vid Persiska viken visar vad FN kan åstadkomma, om enighet råder. Det visar att det borde vara riktigt att bygga vidare och utveckla FN. Det som främst krävs är att organisationens insatskapacitet utvecklas samt att resursbasen stärks både ekonomiskt och militärt. Erfarenheterna från kriget innebär också att den internationella vapenhandeln måste bli föremål för ett betydligt större intresse än tidigare från FNs medlemsländer. Upprättandet av ett registreringssystem för vapenhandeln borde vara realistiskt liksom överenskommelser om öppenhet och restriktivitet. Möjligheterna att få till stånd en hållbar internationell konvention mot kemiska vapen är betydligt större nu än före kriget. President Bushs uttalande förra veckan om att USA är berett att skrota hela sin arsenal av kemiska stridsmedel under en tioårsperiod och att uttryckliga löften om att USA under inga omständigheter kommer att använda sådana vapen öppnar helt nya möjligheter för en överenskommelse. President Bush och Gorbatjov undertecknade ett avtal i juni i fjol där de förband sig att till år 2002 förstöra alla sina kemiska vapen utom 2 %. Många länder i tredje världen var inte villiga att anta ett sådant avtal om USA och Sovjetunionen skulle behålla en del av sina kemiska vapen och eventuellt svara med kemiska stridsmedel om deras egna trupper attackeras med sådana vapen. Uttalandet av president Bush om en total skrotning av de kemiska vapnen kommer med största sannolikhet att ge resultat. De många och långa förhandlingarna i Genève kommer äntligen att kunna resultera i en överenskommelse om en internationellt hållbar konvention om kemiska stridsmedel. Det gemensamma nordiska bidraget till den europeiska säkerheten är den stabilitet, den vänskap och den ömesidiga respekt som präglar förhållandena mellan våra länder. I nedrustningspolitiska sammanhang tar länderna betydande hänsyn till varandra. I Sverige framhålls speciellt från vänsterhåll, värdet av en kärnvapenfri zon i Norden. Vi moderater anser att Norden inte kan ses som en i förhållande till övriga Europa begränsad zon. De nu pågående förberedelserna för en ansökan om medlemskap i EG innebär också att vi skulle markera en särställning som i praktiken inte ger särskilt stor säkerhet. Vill man väldigt gärna ha garantier av något slag är det till fyllest om en kärnvapenstat gör ett legalt bindande och generellt verkande åtagande att avstå från bruk av kärnvapen mot en kärnvapenfri stat. Den kärnvapenfria staten skall i sin tur förbinda sig att inte anskaffa, tillverka, lagra eller använda kärnvapen och ansluta sig till ickespridningsavtalet. Man får då heller inte bortse från det värde sådana garantier från stormakter över huvud taget kan ha när det gäller deras egna intressen. Ett grundläggande svenskt och nordiskt intresse är att Östersjöns ställning som ett fritt hav upprätthålls. Det är ett svenskt intresse att delta i internationella örlogsbesök samt att få internationella besök till svenska hamnar. Det är naturligt att frågan om de nordiska havens frihet och vikten av marina rustningsbegränsningar blir globala och inte regionala. Mot en regionalisering av säkerheten i Norden talar också det vitala behovet av att Östersjön inte blir en strandstaternas egendom.

Herr talman! I nästan ett halvt århundrade har världens konflikter och de flesta relationer mellan olika länder präglats av ett kallt krig mellan två politiska system, mellan två militära supermakter, som har använt resten av världen som arena för sin kamp om herraväldet. I dag på väg till riksdagen satt jag bredvid en student som studerade en tabell över det kalla krigets kronologi, från dess början till dess slut. Det är en historisk vändpunkt som vi kommer att kunna berätta om för våra barnbarn att det kalla kriget nu har tagit slut, att en av motorerna för upprustningen i världen har fått bensinstopp. Demokratin, pluralismen och marknadsekonomin har segrat som grundval för samhällsbygget i allt fler länder. Därigenom har också chansen till fred ökat. Men fortfarande återstår stora frågetecken på vår egen kontinent. Ännu kan ingen demokratisk utveckling tas för given i Sovjetunionen, ännu återstår frågtecken vad gäller Sovjets framtida väg och hur resten av världen kommer att påverkas. Det räcker med att påminna om händelserna i Baltikum så sent som för några månader sedan för att inse hur långt det är kvar innan freden och demokratin är givna i vårt närmaste grannskap. Bara om den sovjetiska diktaturen slutgiltigt faller kan vi räkna med en stabil fred i Europa. Sveriges säkerhetspolitik påverkas starkt av dagens utveckling i Europa. Vår traditionella alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig, kanske inte är lika given i en ny framtid. Vi är nu beredda att söka medlemskap i EG, något som kanske skulle kunna betecknas som en allians. Frågan om neutralitet får också en ny laddning i det nya Europa. Om, i en framtid, alla länder i Europa är demokratiska, pluralistiska marknadsekonomier, vad har vi då att vara neutrala emot? Av sådana skäl måste den framtida säkerhetspolitiken bli föremål för en förutsättningslös analys och en öppen diskussion, inte minst inom ramen för de EG-diskussioner som nu pågår. En ny era kräver kanhända nya tankar också på det säkerhetspolitiska området. Men ännu är vi inte i det nya Europa, ännu har inte nedrustningen i Centraleuropa berört Sverige. Jag vill understryka den oro som uttrycks i betänkandet inför risken att nya styrkor byggs upp i Sveriges närområde. En förutsättning för framgång i nedrustningsförhandlingarna -- vare sig det gäller konventionella nedrustningsförhandlingar, förhandlingar om kärnvapen, kemiska vapen eller andra vapenslag -- är alltid att det finns en politisk vilja. Ett lysande exempel på detta är de utomordentligt tröga förhandlingarna rörande kemiska vapen, som nu under många år har varit nästan alldeles färdiga -- det är bara den politiska viljan som har saknats för att man skall kunna slutföra det hela och få ett avtal till stånd. I likhet med bl.a. Inger Schörling tycker jag att det är väsentligt att påpeka att det fortfarande finns en otrolig förstörelsekapacitet kvar på kärnvapensidan. Det är oroande att den politiska viljan till att slutföra förhandlingar nu tycks aningen avmattad, möjligtvis med några undantag. Kärnvapen till havs är en kategori av kärnvapen som blir mer och mer intressant allt eftersom nedrustningsförhandlingarna ändå fortskrider. I Sverige avsåg att lägga fram en resolution om kärnvapen till havs. Detta har ännu inte gjorts, och det är oroande att så inte har skett. När supermaktstvångströjan har lyfts av de lokala konflikterna i resten av världen finns en oroande tendens till att den politiska situation som uppstår när väl öst--väst-kompassen har försvunnit från de lokala konflikternas karta blir mycket splittrad och fragmentariserad. I Europa ser vi en sådan splittring inte minst i Jugoslavien. Vi ser den även i Tjeckoslovakien och naturligtvis framför allt i Sovjetunionen. Utanför Europa kan det hända att mordet på Rajiv Gandhi är ett tecken på en sådan splittring. Utvecklingen i Afghanistan är ytterst oroande, med en politisk splittring, där kampen mellan de olika befrielsegrupperna ibland verkar vara något mer intressant än den gemensamma kampen mot fienden. Även i Sydafrika och på många andra ställen hindrar och försenar fragmentariseringen en fredlig och demokratisk lösning. Man kan också se detta på ett annat sätt. Den s.k. splittringen eller fragmentariseringen kan ofta bestå i krav på demokrati och respekt för en minoritets etniska särart. Det kan handla om krav som har undertryckts under lång tid. Man kan kanske likna det vid situationen som uppstod när isen smälte i norra Europa och landet höjde sig efter att under lång tid ha varit nedtryckt. På samma sätt höjer nu de etniska minoriteterna sina röster och kräver sin rätt. Fred, demokrati och utveckling har ett mycket nära samband, och de allra flesta av världens konflikter handlar om krav på demokrati, krav på respekt för en etnisk särart och krav på frihet från kolonialherrar, gamla eller nya. Världssamfundet kan i detta sammanhang göra en mycket starkare insats än man tidigare har gjort. I betänkandet behandlas flera förslag, bl.a. förslag om medlingsverksamhet i internationella konflikter. Som Evert Svensson nämnde har riksdagen två gånger tidigare ställt sig positiv till sådana tankar, och man har beställt analys och redovisning från regeringen. Återigen tvingas nu utskottet konstatera att ingenting har gjorts. Detta är inget annat än en oacceptabel nonchalans mot riksdagens beslut. I en flerpartimotion förs det fram tankar på ett institut för valövervakning, och utskottet har ställt sig positivt till förslaget. Det är mycket glädjande att kunna konstatera att de tankarna fann gehör hos utskottet. De insatser som har gjorts framför allt under de senaste åren för övervakning av val har varit mycket spridda. Ibland har insatserna varit bra, och ibland har de varit sämre. Det har för det mesta vid de olika valövervakningsinsatser som har genomförts varit fråga om olika arrangörer. Det finns en stor risk för att nya entusiaster ständigt gör om samma gamla misstag varje gång en valobservation arrangeras. I utskottsbetänkandet diskuteras FNs roll. Som nämns i betänkandet har FN vissa begränsningar i sitt mandat, bl.a. när det gäller principen om ickeinblandning i andra länders inre angelägenheter. Det skulle därför när det gäller valövervakning behövas en samling av kompetens, t.ex. i form av ett oberoende internationellt institut, kanhända med en konstruktion liknande SIPRIs. Utskottet gör hos regeringen en beställning av en utredning om hur en sådan kompetensuppbyggnad skulle kunna se ut. Detta är mycket positivt, och jag är väldigt glad över att kunna yrka bifall till utskottets hemställan inte minst på den punkten. Den framtida och den nuvarande nya världsordningen har kanske betydelse för vilken Sveriges roll i det internationella nedrustningsarbetet kommer att bli i framtiden. Neutrala stater kan få en mindre strategisk betydelse i den nya världsordning som nu utformas. Sverige har som ett neutralt land tidigare haft en framskjuten position i nedrustningsarbetet, och vi kanske nu måste anstränga oss mer än tidigare för att behålla den positionen. Jag tror att det i det sammanhanget vore bra om vi kunde utnyttja den specifika kompetens som vi har byggt upp på vissa områden, inte minst den kompetensuppbyggnad som sker bl.a. inom FOA.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
Herr talman! Detta kanske inte är en replik direkt, men jag vill ta upp ett par frågor som jag tycker att det är värt att säga ett par ord om. Vi har ju haft en säkerhetspolitisk utredning inom ramen för försvarsdepartementets verksamhet. Jag kan inte se att en statlig utredning i den här frågan skulle vara det bästa nu när vi står på gränsen till att söka medlemskap i EG, där hela frågan måste komma upp inom ganska kort tid. Den behöver en kontinuerlig diskussion och en diskussion som tar upp just dagens situation. Vi har ju nu i utrikesutskottet beslutat att ha en utfrågning nästa tisdag, den 28, om just säkerhetsfrågorna visavi EG. Det tror jag är ett bra sätt att få till stånd en bra diskussion på den punkten. Vi har bett den bästa expertis som vi kan se i landet komma dit och svara. Ett par ord också om nedrustningen i Europa och flyttningen till marina styrkor. När jag hörde Eva Björne tala fick jag en känsla av att ...

Herr talman! Det uppmärksammade jag, men jag ville påminna om den utfrågning som vi har i utrikesutskottet. Jag tror att det är precis på det sättet man skall gå till väga.

Herr talman! Jag tar till orda med anledning av motion U416. Det är en socialdemokratisk motion undertecknad av ett antal broderskapare. I denna motion efterlyser vi vidgade insatser för medling i konflikter. Denna fråga är nu uppe i kammaren till behandling för fjärde gången. År 1989/90 blev det ett tillkännagivande om en noggrann analys av de tillgängliga instrumenten för internationell medling och behovet av komplettering av dessa. Det skulle i sin tur leda till en redogörelse från regeringen till riksdagen över behovet av svenska insatser. Vid den förra behandlingen i riksdagen upprepades efterlysningen av redogörelsen. Av utskottsbetänkandet framgår att man gör så även nu, utan att för den skull det är tal om ett tillkännagivande. Jag har också noterat att utskottets föredragande Evert Svensson har strukit under utskottets text i det här sammanhanget. Det är i och för sig positivt. Samtidigt måste jag tillstå att det är ganska svårt att förstå varför regeringen har så svårt att få fram den här redogörelsen. Även om det i och för sig inte är en helt enkelt uppgift kan den trots allt inte vara så svår att man efter drygt tre år inte har lyckats med den. Jag tycker fatiskt att det är dags nu. Behovet av medling är självklart. Utskottet och även Evert Svensson pekar på FN, ESK och andra mellanstatliga organisationers insatser. De är naturligtvis mycket viktiga. Utskottet tycks dock inte har observerat -- så var fallet även förra året -- att vi i motionen bl.a. har efterlyst medling inom stater. Det kan röra etniska eller andra typer av konflikter. Det synes oss motionärer som om konflikten mellan stater är på väg ut, trots vad som hänt i Gulfkonflikten. Interna konflikter inom länder är mycket svåra för att inte säga omöjliga för FN, ESK och liknande organisationer att hantera. Det behövs andra typer av organ och institutioner i lösare former. Exemplen på behoven av medling både mellan stater och inom stater är många. När det gäller det här behovet tror jag t.o.m. att man skulle kunna peka på att ett sådant behov fanns i samband med Gulfkrisen, inte minst i samband med de följdeffekter som har kommit av kriget i Gulfbukten. Det hade varit bra med ett medlingsinstitut. Jag vill hävda att en praktiskt inriktad medlingsverksamhet i mindre institutionaliserade former behövs. Jag kan inte finna annat än att det här behovet och motionens förslag stämmer utomordentligt väl överens med traditionell svensk utrikespolitisk profil -- att engagera sig för medling mellan länder men även för medling i konflikter inom olika stater. Jag när förhoppningen att det nu äntligen kommer att hända någonting, bl.a. efter detta påpekande i dag.

Herr talman! Vi har väl alla som barn sjungit psalmen Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara. Men, herr talman, nu sjunger vi pensionärer: Otryggare kan ingen vara än pensionärers stora skara. En viss trygghet känner jag dock, men det beror på att jag tillhör moderata samlingspartiets skara och inte socialdemokraternas. Här har den socialdemokratiska regeringen föreslagit att en särskild löneskatt om 22,2 % skall tas ut på arbetsgivarens kostnader för pensionsutfästelser. Det är ofattbart att arbetsgivaren skall behöva betala skatt för att han anställer arbetsvilliga pensionärer. Lika otroligt är det ju att den socialdemokratiska regeringen, när den vill brandskatta anställningen av arbetsvilliga pensionärer, två gånger får förslaget förkastat i lagrådet. Det är faktiskt unikt! Men Sverige är ju unikt enligt statsminister Ingvar Carlsson. Den socialdemokratiska regeringen framhärdar. Nu kommer den igen en tredje gång och vill då till råga på allt elände att lagen om särskild löneskatt på pensionsförmåner skall träda i kraft den 16 mars 1991, dvs. den dag då skrivelsen tillställdes riksdagen. Men det är i dag som riksdagen skall fatta beslut i ärendet. Det är alltså först i dag som det verkligen blir lagfäst att man skall ta ut denna särskilda skatt på pensionsutfästelser. Motiveringen lyder: ''Förslaget ger dem som föreslås bli skattskyldiga starka incitament att vidta olika åtgärder för att förlägga skatteunderlaget till tiden före ikraftträdandet.'' Det är alltså regeringens motivering till att man vill ha denna, i realiteten retroaktivbeskattning, något som ju grundlagen förbjuder. Vi avvisar självfallet med all kraft detta förslag i propositionen om en löneskatt på pensionsförmåner. Enligt vår mycket bestämda uppfattning bör samtliga socialutgifter successivt knytas till utgående förmåner. Det skall vara ett samband mellan avgift och förmån. Om det inte är det, smyger man in en skatt och tar ut en för stor avgift i jämförelse med den förmån man får. Vidare vill vi givetvis att skattetrycket skall sänkas till vad vi kallar Europanivå. Skatter och avgifter skall alltså anpassas till vad som gäller i vår närmaste omvärld för att vi skall kunna konkurrera på likvärdiga villkor. Det aktuella förslaget går i rakt motsatt riktning, trots att socialdemokraterna äntligen har bestämt sig för att Sverige skall ansöka om inträde i den europeiska gemenskapen. Men det är ju inte mycket som socialdemokraterna har gemensamt med den europeiska gemenskapen. Vi är också mycket kritiska till socialdemokraternas socialförsäkringsavgiftspolitik. Det är ett långt och helt nytt ord i svenskan, som härmed lanseras. Man har använt dessa socialförsäkringsmedel som en -- som det tycks -- outtömlig källa för allmänna utgiftsprogram, där sambandet mellan inbetalda belopp och utgående förmåner är mycket svagt. Den tendensen motarbetar vi med all kraft. Vad vi i Sverige givetvis bör göra är låta de egentliga socialförsäkringsavgifterna, ATP avgifterna och sjukförsäkringsavgifterna, vara förmånsrelaterade. Alla avgifter som inte är förmånsrelaterade -- det är också ett fint ord -- bör successivt avskaffas. Numera är man ju ''relaterad'' i så många sammanhang, alltså inte bara när det gäller äktenskapliga relationer. Jag hoppas att riksdagsstenografen uppfattade att jag stavar ordet successivt med tre s och två c-n till skillnad från vad som gäller i miljödepartementet under Birgitta Dahls ledning. Där tycks man ha problem med stavningen i svenska språket. Herr talman! Med anledning av det anförda yrkar jag bifall till vår reservation i skatteutskottets betänkande 29 och avslag på propositionen.

Herr talman! Om Anita Johansson vore lika gammal som jag, dvs. 22 år äldre än hon är, skulle jag tro att hon skulle ha mycket större förståelse för pensionärer, tänka på ett annat sätt om löneskatt på pensionsutfästelser och ha en annan argumentering. Även om jag hoppas att Anita Johansson blir 22 år äldre, hoppas jag att hon fortfarande kommer att vara lika stilig. Beträffande likvärdig behandling vill jag säga att jag tycker att det innebär en olikvärdig behandling att man inte tar hänsyn till pensionskostnader och till att man vill arbeta in en tillfredsställande pension utan att detta också skall beskattas. Jag tycker därför inte att Anita Johanssons argument håller. Beträffande att man skall ha likformig skatt mellan enskilda personer, anser jag att man får ta hänsyn till vilka personer det är fråga om, unga resp. gamla, och det finns även några medelålders. Det var intressant att man höjde löneavgiften temporärt för att skjuta på detta förslag, eftersom det var så dåligt genomarbetat de första gångerna från regeringens sida att regeringen fick bakläxa från lagrådet. Då försökte regeringen höja den allmänna löneavgiften temporärt. På samma sätt sade regeringen att den skulle höja momsen temporärt, men sedan visade det sig att det inte var temporärt utan regeringen vill att denna höjning skall fortsätta att gälla utom för livsmedel. I detta avseende är socialdemokraterna ganska opålitliga. Beträffande att man skall undvika alla typer av skatteplanering har Anita Johansson alldeles fel, trots att hon har suttit i skatteutskottet mycket längre än jag och i vissa avseenden är mycket duktig. Skatteplanering är nämligen fullt laglig. Alla planerar sin skatt. Man kan t.ex. betala in preliminärskatt den 30 april, s.k. fyllnadsinbetalning. Men däremot ställer vi oss naturligtvis inte bakom skatteundanhållande och givetvis inte skattefusk. Men vi var inte ensamma om att vända oss mot denna retroaktiva lagstiftning, eftersom det faktiskt är fråga om det. Vi har fått skrivelser från Arbetsgivareföreningen och från handelskammaren som också tryckte på detta rättsvidriga. Det kan man inte komma ifrån.

Herr talman! Det bekymrar mig inte alls. Vi har varit ensamma i många frågor, men successivt har partierna fallit in. Vi fick t.o.m. socialdemokraterna med på att sänka marginalskatten till 50 %. Om man inte skulle våga uttrycka egna uppfattningar utan bara lägga fram förslag som man vet att alla andra vill ha, s.k. populistiska förslag, t.ex. sänkningen av mervärdeskatten på baslivsmedel, då anser jag att man har en dålig framtid. Men om Anita Johansson hoppas att vara lika pigg om 22 år som jag är nu, då skall jag rekommendera den säkraste garantin för det, nämligen att gå in i moderata samlingspartiet.